Fru talman! Edward Riedl har frågat mig dels vilka åtgärder jag har vidtagit för att vända den negativa trenden och minska antalet flygplan som flaggar ut från Sverige, dels när jag beräknar att Sverige kommer att tillträda Kapstadskonventionen i enlighet med vad regeringen tidigare har aviserat. Som jag tidigare har svarat Edward Riedl tycker jag att det vore önskvärt med en jämnare fördelning av registreringen av SAS flygplan i de tre skandinaviska länderna än vad som är fallet i dag. Hur SAS väljer att registrera sin flotta är dock en sak för SAS bolagsstyrelse. SAS är ett skandinaviskt flygbolag. Att då tala om utflaggning så länge alla plan är registrerade i Skandinavien tycker jag är missvisande. Jag har också svarat Edward Riedl att tittar man enbart på registreringsavgiften ser man att den är lägre i Sverige än i både Danmark och Norge, så det är sannolikt andra faktorer än just registreringsavgiften som ligger bakom. Sverige kommer att tillträda Kapstadskonventionen den 1 april i år. Jag är övertygad om att detta kommer att utgöra ett starkt incitament för SAS att öka andelen flygplan på svenskt register.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Om vi tar SAS som exempel, som är det stora bolaget, ser vi att de har 80 av sina 121 flygplan registrerade i Norge. Det är en betydande del. Om man får tro SAS går det inte att utesluta att den här utvecklingen fortsätter. Man jobbar, precis som ministern beskriver, på kommersiella grunder, och man väljer att registrera flygplan där man finner att det är mest fördelaktigt. Det innebär att om Sverige får utflaggning av flygplan mister vi skatteintäkter och underlag för våra myndigheter som tar ut avgifter för de här planen. Jag har frågat ministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att minska utflaggningen. Det känns tråkigt att höra det här svaret, måste jag säga. Jag tycker uppriktigt att ministerns svar, att det inte är något problem om det sker utflaggning till andra nordiska länder, är problematiskt ur en svensk kontext. Sverige behöver skatteintäkter och underlag för myndighetsavgifter och övervakning av flygplansflottan. Det som händer är att om SAS fortsätter att registrera flygplan företrädesvis i Norge men också i Danmark förlorar vi intäkter och finansiering. Om man frågar flygbolagen svarar de att det stora hindret är den svenska stämpelskatten. Tillträdet till Kapstadskonventionen håller jag med ministern om är väldigt viktig. Den blir ett grundfundament för var man ska kunna registrera sina flygplan i framtiden. Men det är stämpelskatten som utgör problemet, för den är så pass mycket högre i Sverige, och då väljer man att registrera flygplanen i andra länder. Då är frågeställningen, fru talman, om ministern kan tänka sig att se över stämpelskatten så att flygbolag faktiskt väljer att registrera sig i Sverige. Annars har vi snart en fullständig utflaggning av flygplan från vårt land.
Fru talman! Jag sa inte att det inte är ett problem, utan det jag sa var att eftersom SAS inte är ett helsvenskt företag utan är samägt mellan de tre skandinaviska länderna är det svårt att tala om en utflaggning i ordets verkliga bemärkelse. Däremot ser naturligtvis även regeringen att det är positivt att bolag väljer att registrera sina flygplan, och sina fartyg för den delen, i Sverige. Det är också skälet till att regeringen nu förbereder för att Sverige ska ansluta sig till Kapstadskonventionen. Ambitionen är att det ska ske den 1 april i år. När det gäller stämpelskatten finns det ett antal olika avgifter och skatter som sammantaget kan påverka var man väljer att registrera flygplan. Men det är inte så enkelt att det går att bryta ut bara en del och säga att här är det mer eller mindre fördelaktigt, utan det gäller att göra en helhetsbedömning. Min bedömning är att med Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen kommer också förutsättningarna för att fler bolag ska registrera flygplan i Sverige att bli bättre. Det ger också flygbolagen betydligt bättre förutsättningar att genomföra nödvändiga investeringar, till exempel i flygplanstyper som är mindre miljöförstörande än gamla flygplanstyper. Det här är ett viktigt steg i att både stärka den svenska flygnäringen och i en omvandling inom branschen.
Fru talman! Som jag sa håller jag med ministern om vikten av Kapstadskonventionen, men jag tror att den bara ska ses som ett grundfundament där vi får någorlunda samma spelregler mellan olika länder. Norge var tidigare än Sverige, och det har säkert bidragit positivt för Norge när det gäller antalet registrerade flygplan där. Men det är bara en del. Det är fortfarande mer fördelaktigt i Norge än i Sverige. Man kan bryta ut vilka delar man vill, och det var det som jag avsåg att föra en diskussion med ministern om, alltså om hon ser några sätt att göra detta på. Då lyfte jag fram stämpelskatten, som jag vet att flygbolagen själva lyfter fram som en stark konkurrensnackdel för Sverige. Har ministern andra tankar och idéer kring hur vi ska göra det mer fördelaktigt att registrera flygplan i Sverige tycker jag att det är positivt. Som sagt var levererade jag bara stämpelskatten som exempel på vad branschen själv lyfter fram. Jag omformulerar min fråga till ministern, fru talman, och frågar i stället: Avser ministern att vidta åtgärder så att vi ökar inflaggningen till Sverige och den här utflaggningen inte fortsätter?
Fru talman! Jag har redan svarat på den frågan. Jag tror att Sveriges tillträde till Kapstadskonventionen är ett sådant viktigt steg. Och som jag sa i mitt svar är registreringsavgiften lägre i Sverige än i både Norge och Danmark. Om ytterligare saker behöver göras kommer man förmodligen att titta närmare på den frågan i det arbete med flygstrategi som just nu pågår inom ramen för Näringsdepartementets arbete. Resultaten av det kommer att presenteras senare i vår. Där tar man också sikte på andra frågor, såsom flygets miljöpåverkan, tillgänglighet i hela Sverige och många fler. Men man ska naturligtvis titta vidare på det svenska flygets framtid, i meningen svenskregistrerade flygplan. Regeringen har i dagsläget inga planer på att vidta ytterligare åtgärder. Men när Kapstadskonventionen är på plats är det rimligt att utvärdera hur den har påverkat bolagens vilja att registrera plan i Sverige. Innan det är gjort har vi inte för avsikt att titta på ytterligare åtgärder.
Fru talman! Jag har ställt många frågor till infrastrukturministern gällande regeringens flygstrategi. Det är glädjande att jag här får ett svar om ett möjligt innehåll i den, i alla fall vad gäller just detta. Ifall regeringens enda åtgärd är att genomföra Kapstadskonventionen, som Norge och många andra länder också har gått med i, tror jag inte att det kommer att räcka. Då kommer utflaggningen att fortsätta. Och då får vi väl fortsätta den här debatten. Men det är synd att det ska behöva gå så långt. Det kommer nämligen att bli uppenbara problem. Sveriges ekonomi står kanske inte och faller med att vi har flyg som registreras i andra länder. Men det påverkar givetvis, då skatteintäkterna blir lägre. Det blir också allvarsamt för de avgiftsfinansierade myndigheter som i slutänden inte kommer att ha några plan att ta ut avgifterna av. Då blir det problem med att lösa de delarna. Vi lär som sagt få skäl att återkomma i den här frågan. Det är synd att regeringen inte lyssnar mer på de företag som inte flaggar flygplanen i Sverige i dag, att man inte lyssnar på vad de skulle behöva. Kapstadskonventionen är grundfundamentet, men det kommer inte att vända utvecklingen.
Fru talman! Vad som kommer att hända efter att en åtgärd är vidtagen är, även i den här diskussionen, en spekulation. Jag vidhåller att jag tror att det är klokt att avvakta införandet och se vilket resultat det kommer att ge. Vi kommer självklart att följa utvecklingen. Jag tror ändå att Kapstadskonventionen är en viktig parameter i den här frågan. Det finns såklart andra aspekter av flygfrågor. Vi kommer säkert att ha återkommande diskussioner i den här kammaren om flera av dem. Jag kommer att följa flygstrategiarbetet med stort intresse. Det finns många viktiga frågor för flyget att reda ut. Vilken plats ska flyget ha i det framtida transportsystemet? Vilka åtgärder behöver såväl myndigheterna som regeringen och branschen vidta för att säkerställa att flyget blir mer klimatsmart men också bidrar till tillgänglighet, jobb och utveckling i vårt land? Det här är alltså bara en del i en större fråga. Jag hoppas och tror att införandet av Kapstadskonventionen kommer att få god effekt. Men jag är självklart beredd att titta vidare på frågan om det skulle visa sig inte vara fallet. Vi kan väl avvakta och se helt enkelt.